Herr talman! Detta blir nog ett superkort anförande. Jag vill passa på att yrka bifall till Centerpartiets motion i detta betänkande - hela motionen som sådan.

Herr talman! Ingen av oss hade förväntat sig att vi skulle ha en debatt i detta ärende. Eftersom varken något av regeringspartierna eller deras stödparti behagar vara i kammaren när detta ändå kommer upp känner jag mig, eftersom den förra regeringen jobbade med denna fråga, tvungen att yrka avslag på yrkandet och bifall till utskottets förslag.